Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets lagförslag i betänkande TU18 om ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter och avslag på reservationerna. För oss socialdemokrater är det tydligt att vi ska vända på varje sten för att stoppa den kriminalitet som förstör tilliten och sammanhållningen i vårt samhälle. Det handlar om att stoppa den organiserade brottsligheten. Vi behöver inom alla politikområden göra vad vi kan för att säkerställa att vi täpper igen grogrunden för kriminalitet samt gör det svårare för dem som vill bryta mot lagen. En av dessa delar inom trafikutskottets område är fordonsmålvakter. En bilmålvakt är en person som är registrerad i vägtrafikregistret som ägare i stället för fordonets verkliga ägare. Fordonsmålvakter används bland annat för att undkomma avgifter som hör till fordonet och även i till exempel organiserad brottslighet för att försvåra identifieringen av de inblandade. Målvaktsfordon orsakar också stora problem i gatumiljön eftersom de upptar värdefull mark för kommunerna när de står felparkerade. De är ofta i dåligt skick utifrån både trafiksäkerhet och miljö. Dessutom är det så att fordonsägare som gör rätt för sig och som betalar skatt och avgifter upplever det som djupt orättvist att vissa individer kommer undan sitt ansvar genom att nyttja fordonsmålvakter. Detta fenomen har uppmärksammats mycket i hela landet, men inte minst i Skåne och i min egen grannkommun Malmö. Fru talman! Därför är det en skyldighet för oss att göra vad vi kan i lagstiftningen för att stoppa dessa fordonsmålvakter. Det förslag som vi debatterar i dag är en viktig del. Syftet är att bidra till minskade fordonsrelaterade skulder och ett minskat användande av fordonsmålvakter och målvaktsfordon, men syftet är också att öka kommunernas möjligheter att flytta fordon och inte minst att få en positiv påverkan på det brottsförebyggande arbetet. Fru talman! Vad innebär då förslaget? Jo, förslaget innebär att ägaren blir den som var registrerad ägare vid flyttningstidpunkten. Det är det som förenklar hanteringen för kommunerna eftersom det inte i efterhand går att ändra förutsättningarna för flytten genom att ändra i registret. Förslaget innebär också att regeringen ska kunna meddela föreskrifter som gör det möjligt för myndigheter att flytta fordon i fler fall. Det föreslås även att den som vill återfå ett fordon som har flyttats till en särskild uppställningsplats på grund av fordonsrelaterade skulder först måste betala samtliga dessa skulder. Uppställningstiden för ett flyttat fordon förkortas i vissa fall från tre månader till en månad. Och om en försäljning av ett flyttat fordon kan förväntas ge ett överskott ska det säljas för att finansiera flyttning och i vissa fall fordonsrelaterade skulder. Men självklart, fru talman, ska vi göra ännu mer. Vi socialdemokrater menar bland annat att bestämmelserna om användningsförbud och omhändertagande av fordon med användningsförbud bör införas så snart som möjligt. Den socialdemokratiska regeringen är även tydlig med att ytterligare bestämmelser behöver införas på förordningsnivå för att effektivisera flyttningslagstiftningen och ta hand om problemet med fordonsmålvakter. Fru talman! Avslutningsvis: Vi socialdemokrater har gjort stora insatser på området i regeringsställning och fortsätter att försvåra för kriminella som vill utnyttja målvakter för brottslig verksamhet. Nu gör vi det enklare att flytta bilar som används för fusk med skatter och avgifter. Och vi skärper kraven för att man ska få tillbaka fordonet. Så gör vi det svårare för den som bryter mot lagen, och så underlättar vi arbetet för kommunerna.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi har ett särskilt yttrande i detta ärende. Vi anser att regeringen är på rätt väg och att det är en ganska bra proposition. Men vi anser att regeringens förslag borde kompletteras med ett förbud mot nyägande av fler fordon för personer som har statligt relaterade fordonsskulder samt att personer som har samordningsnummer endast bör få vara ägare till ett fordon. I övrigt är vi mycket nöjda med propositionen från regeringen.

Fru talman! Vi har i dag problem med kriminella gäng som terroriserar vårt samhälle. Dessa ligor håller på med olika former av brott - droger, prostitution och bidragsfusk. Samtidigt som man bygger upp en kriminell livsstil har man skyddat sin egendom i form av bilar genom så kallade fordonsmålvakter. Ska vi komma åt den grova kriminaliteten måste vi samverka mellan olika myndigheter och mellan olika utskott i syfte att göra det svårt att vara kriminell. I detta sammanhang vill jag påminna om ett litet bibelord från Romarbrevet 13:4: Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Som riksdag är vi en del av överheten, och det är vårt ansvar att skydda medborgare från kriminalitet oavsett vad den tar sig för uttryck. Det är därför bra att riksdagen under de senaste åren har skärpt ett antal lagar. Det är också därför som vi i Kristdemokraterna återkommande har avsatt mer pengar till rättsväsendet. Fru talman! Staten måste göra allt som står i dess makt för att stoppa de kriminella gängen. Därför är jag glad för att vi i dag skärper lagen för att försvåra för så kallade fordonsmålvakter.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 2. I dag debatterar vi ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter. Fru talman! Liberalerna delar regeringens uppfattning att olagliga fordon är ett allvarligt problem med koppling till annan brottslighet. Fordonen används som flyktbilar, murbräckor eller gömmor för narkotika och stöldgods. Genom att bilarna systematiskt registreras på så kallade fordonsmålvakter blir det svårare att komma åt dem som egentligen begagnar sig av fordonet. Det är därför bra att regeringen nu har lagt fram en proposition där man åtgärdar en rad problem. Bland annat ska man kunna flytta fordon i fler fall. Detta är bra steg på vägen, och Liberalerna stöder dessa förslag, men det räcker inte. Liberalerna har länge hävdat att det brådskar med att skärpa lagstiftningen för att komma åt problemet med fordonsmålvakter och systematiskt parkeringsfusk. Vi vill bland annat se att ett fordon ska kunna beslagtas eller förverkas om det framförs trots att det är avställt, falskskyltat eller belagt med körförbud, att myndigheter och markägare ges bättre förutsättningar att forsla bort övergivna bilar och att bortforsling av övergivna bilar ska bekostas av fordonsägaren. Som en ytterligare åtgärd borde en person med omfattande fordonsrelaterade skulder inte kunna godkännas som registrerad ägare till nya fordon innan de gamla skulderna har åtgärdats. Ett annat problem är vem som är ägare till fordonet. I propositionen föreslår man en definition av begreppet "fordonsägare". Om det finns en registrerad ägare i vägtrafikregistret ska denna anses vara ägare, och finns det ingen ägare registrerad ska det vara den som äger fordonet civilrättsligt. Det är bra att det införs en definition, men samtidigt ska det som sägs i lagen om fordonets ägare även i fortsättningen gälla innehavaren när det är fråga om fordon som innehas genom kreditköp eller nyttjanderätt för en bestämd tid. Detta pekar på problematiken att definitionen "fordonsägare" även i fortsättningen riskerar att peka på olika personer. Vägtrafikregistret är administrerat av staten, och avsikten är att den som står upptagen som ägare till en bil också är den verkliga ägaren. Problematiken med bilmålvakter visar att rätt fordonsägare inte alltid är registrerad som ägare. Självklart ska man kunna utgå från att den som står som ägare i ett sådant register också är den verkliga ägaren. I de fall då det finns anledning att ifrågasätta om den rätta ägaren är registrerad bör detta bli föremål för särskild prövning. Regeringen har lovat att återkomma med fler åtgärder för att komma åt företeelsen med fordonsmålvakter. Jag ser fram emot att mina förslag på ytterligare åtgärder ska ha tillvaratagits i den kommande propositionen.

Fru talman! Jag konstaterar att det här är en jätteviktig fråga. Problemet med bilmålvakter har varit känt i många år; jag känner inte minst igen det från min hemstad Malmö. För fyra år sedan kom det viss lagstiftning som skulle göra det lite svårare, men det har fortsatt. Antalet bilar som ägs av bilmålvakter har ökat, och deras skulder till samhället har ökat. Bara för att man ska få en idé om vad det är vi pratar om har en enskild bilmålvakt i Malmö ägt nästan 4 000 bilar. En person äger alltså 4 000 bilar men kör dem aldrig. Personen köper inte bilarna, vill inte äga dem och är inte bilintresserad, utan det här är till för att kriminella och andra ska kunna undvika att betala skulder som kan kopplas till dem. Det är jätteviktigt att vi gör någonting åt detta. Bilmålvakter är totalt sett skyldiga staten miljardbelopp, och bilmålvakter och gäng hör ihop. Det är både utländska ligor och inhemska ligor som använder bilar från bilmålvakterna. Vill man åt gängen är det här en av de saker man måste göra någonting åt. Jag har själv motionerat om det, och Centerpartiet har pressat på i frågan länge. Några andra saker har varit uppe i debatten som inte är med här. Vi kan konstatera att det är bra att regeringen i dag tar tag i detta, men vi kan också konstatera att det är många andra frågor som ännu inte har lyfts, till exempel att bilmålvaktsbilar ska kunna stoppas under färd och inte bara när de är parkerade. Det skulle kunna vara en grej. Antalet bilar kanske ska begränsas utan särskild prövning, på något sätt, och som min kollega var inne på används falska identiteter vid ägarbyte. Detta är sådant som i dagsläget ännu inte har hanterats. Det finns jättemånga problem, och det är bra att regeringen nu kommer med ett steg. För vi tar ett nytt steg i dag. Det ska bli enklare att flytta felparkerade bilar. Det ska vara svårare att i efterhand byta ägare och fuska runt. Alla skulder ska betalas innan bilen kan tas ut, och efter en månad tillfaller bilen staten. Oseriösa ägare, de som inte är riktiga ägare, kommer att få det svårare i och med det här. Det är jättebra. Men som sagt, det är fortfarande så att det är först när bilen är parkerad som det är möjligt att ta den, trots att man vet att den ägs av en människa som äger 4 000 bilar. Man ser bilen, man ser att det är en kriminell som kör - men i dagsläget kan du inte ta bilen eftersom den körs och inte står parkerad. Det här är ett positivt steg, men när vi nu äntligen tar tag i det säger regeringen ändå att vi får vänta till 2023 med att faktiskt göra något, för det är två dataströmmar som inte kan sättas ihop. Vi är lite skeptiska till att man behöver ge myndigheter ett helt år för att ta ett set data och få ihop det med ett annat. Man säger att det går först 2023, fast vi har väntat så länge på att faktiskt få en lagstiftning på plats. Det är vi inte riktigt imponerade av, och därför vill jag yrka bifall till reservation 1. Regeringen har tagit ett steg framåt här i dag, fru talman. Det är vi positiva till. Men vi har en regering som gång på gång har varit senfärdig på området. Vi hoppas därför att man faktiskt kommer att vara på sina myndigheter och inte ursäkta dem med att de inte har tillräckliga tekniska förutsättningar för att få ihop sina data. Jag hoppas att denna eller nästa regering kommer tillbaka i frågan.